Herr talman! Kommunikationsministern är litet besviken över att vi inte förstår hur anslagen fördelas och de restriktioner som finns. Nog förstår vi det, men det är inte konstigt att vi blir besvikna när kommunikationsministern själv går ut och blåser upp enorma förväntningar och talar om gigantiska satsningar på infrastrukturen och det sedan visar sig att det inte finns en krona utöver vad den tidigare socialdemokratiska regeringen har anslagit. Västernorrland. Jag vill då påpeka att arbetsmarknadsläget har förändrats radikalt sedan den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten beslutade om dessa restriktioner. Det är nu hög tid att se över detta och att försöka få fram friska pengar till infrastrukturen. Det finns dessutom ett flertal stora infrastrukturprojekt som väl passar inom ramen för de här restriktionerna, exempelvis Vedabron. Men inte heller för detta har vi fått några pengar. Jag föreslår att regeringen tänker om i den här frågan och ser till att vi får anslag till
Herr talman! Jag instämmer i Hans Stenbergs beskrivning av de här infrastrukturpengarna. Vi hade av det stora utspelet förväntat oss att det skulle vara något mer. Nu säger Mats Odell att han kommer att återkomma till riksdagen i den här frågan. När kommer Mats Odell till riksdagen för att begära pengar för de här satsningarna? I vårt län har man tagit fram en lista på ett antal projekt, framför allt i inlandet, som kan sättas i gång redan under 1992. Kostnaden för detta skulle bli 242 milj.kr., och projekten ger 40 000 Jag vill fråga Mats Odell: Har Mats Odell rest på inlandsvägnätet i Västernorrland? Om han inte har gjort det inbjuder jag honom att komma mitt under tjällossningen. Jag skall se till att det blir en verklig upplevelse. Välkommen!

Herr talman! Mats Odell var förundrad över att jag var besviken när detta presenterades, men jag var ju inte ensam om att efter Mats Odells utspel förvänta mig att regeringen skulle satsa mer. Om jag minns rätt från kvällstidningarna skulle det bli fråga om 36 000 jobb. Det kan ju hända att det stod fel, men om jag minns rätt skulle satsningen vara i den storleksordningen. Sedan kom den här satsningen. Mats Odell säger också att man inte klarar sysselsättningen med infrastruktursatsningar, men redan i kommunikationsministerns uttalande låg ett samband, nämligen att satsningen skulle ge 36 000 jobb. Alla ekonomiska bedömare är i dag på det klara med att det är helt felaktigt av regeringen att inte nu i denna lågkonjunktur gå in och göra stora satsningar på infrastrukturen. Den är ju djupt eftersatt i Sverige. Det rår inte enbart den nuvarande kommunikationsministern för, utan det är gamla försyndelser. Men alla är på det klara med att det behövs stora insatser. Varför kommer de inte? Positivt i vad kommunikationsministern sade var att han skulle återkomma och vad han sade om Bothniabanan. Jag tackar för det.

Herr talman! Beträffande debattens uppläggning kan jag konstatera att regeringen tycker om kollektiva lösningar. Jag hoppas att sådana nås också på trafiksystemets område. Vad gäller det geografiska täckandet kan man konstatera att det skall finnas ett nationellt väg och trafiknät. Det finns riksdagsbeslut om detta. Då kan man inte utesluta en hel landsdel, där också Europavägar ingår i de projekt som har föreslagits i de olika regionerna. I tidningen Byggnadsindustriarbetaren säger man att det var med blandade känslor som branschens parter tog emot ministerns senaste paket. Man säger där att det finns en stor oro inför framtiden, eftersom inte en enda krona har tillförts utan även framtida medel har tagits i anspråk. Detta kan leda till ett tvärstopp i byggandet inom ett år. Detta är mycket allvarligt, och det är därför jag återigen vill fråga: Vilken var bakgrunden till att Kalmar län inte fick några medel till detta? Jag ställer frågan, eftersom detta är viktigt för sysselsättningen, för trafiken och med tanke på att hela landet skall leva också trafikmässigt.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
Utbetalningarna skulle ha en puckel 1995 93 när vi av allt att döma har den djupaste lågkonjunkturen. Sedan säger denna regering, till skillnad från den föregående, att vi vill sälja ut av statligt ägda företag som lika gärna kan drivas och ägas av andra, för att satsa på det som ingen annan än staten vill satsa på, nämligen vägar och järnvägar. Det verkar på anförandena här som om Skåne skulle vara fullständigt utarmat. Då har ni glömt bort att i anslaget under K 1 finns Malmööverenskommelsen. Vi har Öresundsbron med en start 1993, det största byggprojektet i Norden i modern tid. Vi har tunneln genom Hallandsåsen, satsningar på västkustbanan osv. Vad det var för fel på Klörup och Aggarp förstod jag inte, men det kanske jag kan få reda på sedan. Herr talman, jag skulle önska att jag hade betydligt mera tid för att gå in på detaljerna. Sammanfattningsvis: Regeringen satsar 8 miljarder kronor i projekt som kommer i gång nu. Det är ganska mycket. Pengarna har fördelats efter de principer som jag har redogjort för här. Den akuta arbetslöshetssituationen måste angripas på många olika sätt. Ett viktigt sätt är genom infrastrukturinvesteringar, men detta kan aldrig lösa arbetslöshetsproblemen på lång sikt. Den huvudsakliga sysselsättningseffekten uppstår när anläggningsarbetena är avslutade och Sverige blir mera konkurrenskraftigt.

Herr talman! Mats Odell säger att endast två vägprojekt i Västernorrland är startklara. Men jag har en lista här som varit underlag för en uppvaktning i kommunikationsdepartementet över framför allt inlandsvägar. Här har man redovisat igångsättningstid, år och månad, och kostnaderna och att det, som jag nämnde tidigare, gäller 40 000 Detta är någonting man kunde sätta i gång omedelbart, och det är behövligt. Jag hoppas kommunikationsministern tittar på denna lista och försöker göra någonting åt den. Mats Odell har inte tackat ja till inbjudan om en resa på inlandsvägnätet, men jag hoppas att han kommer.

Herr talman! Det är många från Västernorrland uppe i denna debatt och det är ingen slump. Vi har ett av landets sämsta grusvägnät och inlandsvägnät på grund av våra många tunga transporter. E 4 genom Västernorrland är den garanterat sämsta delen i landet. Vi har dåliga järnvägar, delvis i vart fall, och vi har också nästintill landets högsta arbetslöshet -- den är i vart fall mycket hög. Men jag vill också ta fasta på det positiva kommunikationsministern säger här, att han skall komma tillbaka med ytterligare satsningar. Då hoppas jag verkligen att han har Västernorrland i åtanke. Behovet är enormt och det krävs att vi får ordentliga satsningar på Västernorrlands vägnät.

Herr talman! Jag måste få fråga kommunikationsministern vad han egentligen menar. Tidigare i debatten sade han att det skulle komma ytterligare förslag på satsningar på infrastrukturen från regeringen. Men det han sade i sitt senaste inlägg uppfattade jag som att det enda som kommer är att de pengar som eventuellt blir över på grund av att prisbilden har gått ner skall kunna användas för underhåll. Jag hoppas att jag missförstod kommunikationsministern och att man från regeringens sida tänker komma med förslag på ytterligare satsningar på infrastrukturen. Det är nödvändigt i det här arbetsmarknadsläget. Det vore dumt att inte utnyttja lågkonjunkturen till att rusta upp infrastrukturen i landet på ett bättre sätt.

Herr talman! Som jag redovisade i mitt svar avgörs detta inom UIC. Där ''lobbar'' SJ, om jag får använda uttrycket, mycket kraftfullt tillsammans med andra medlemmar för att få behålla interrailsamarbetet. Jag anser, precis som Karin Pilsäter, att det vore mycket tragiskt om det här samarbetet skulle tvingas upphöra. Det finns en pedagogisk effekt också, nämligen att vi vänjer unga människor vid att åka järnväg. Vi ser att detta är ett bra, ett bekvämt och, inte minst, ett gemensamhetsbefrämjande sätt att resa. Det drar mycket låga marginalkostnader för de unga människorna som åker. SJ kommer att arbeta mycket intensivt för att den här möjligheten skall finnas kvar. Jag har fått mycket tydliga försäkringar från SJ.

Herr talman! Jag beklagar att jag inte får motta ett svar från den som jag anser kompetent att ge svaret. Jag anser inte att Mats Odell är det på detta område. Det skulle vara att begära litet för mycket. Å andra sidan: Under tiden som denna tjänstemannapromemoria tillverkades på departementet var kommunikationsministern ute, tyckte till och tänkte både högt och skriftligt. Därför förstår jag inte varför frågan inte kan diskuteras i Sveriges riksdag, när den diskuteras i pressen hela tiden. Blir det bara munhäfta som inställer sig när den ligger på bordet? Vad som kan komma att hända ser jag som ganska upprörande när det gäller utländska sjömäns möjligheter till en social trygghet. Det enda som finns kvar för dem att få är arbetsskadeförsäkring, ingen sjukförsäkring, ingen rätt till pension. De kommer endast att forslas runt på ett fartyg. Händer det någonting och de skulle behöva ett stöd från den arbetsgivare de då har, finns det inget att få, om jag läst promemorian rätt. Man kan titta litet grand hur det har blivit i Norge. Man vill gärna påpeka att det där har gått utmärkt bra. Där finns 16 491 registrerade sjömän. Av dem är 2 133 norrmän. 1 791 är befäl och 342 ingår i manskap. Då ser man vilken utveckling det kommer att bli. Ett faktum är att detta verkligen rimmar illa med det ansvar som vi vill ta för människor när de arbetar på ett svenskt fartyg. Ni är över huvud taget inte beredda att ställa upp för det. Det beklagar jag.

Herr talman! Jag har full förståelse för att man ställer frågor. Här är det fråga om en stor omvälvning. Svensk sjöfart är i fara. Den är inte konkurrenskraftig. Vi har andra näringsgrenar i vårt land där konkurrensen har försvagats. Nu är det här en mycket speciell typ av internationell verksamhet, som sträcker sig över världshaven. Låt oss bara konstatera att det förslag som presenteras i departementspromemorian är ett tjänstemannaförslag. Det finns tre olika delar i förslaget. Den första är att skattebefrielse för svenska sjömän ombord på de föreslagna fartygen byts mot den nuvarande återbetalningen av skatten. Den andra delen handlar om de sociala kostnaderna, som hittills har täckts av ett bidrag på 38 000 kr. Detta bidrag har urholkats undan för undan, inte minst av inflationen. I stället blir det nu en kraftig sänkning av de sociala avgifterna med 25 procentenheter. Ändringen i denna del är helt okontroversiell för alla parter, och den bidrar till att man stärker den svenska sjöfartens konkurrenskraft. I den tredje delen berörs möjligheten för utlänningar att arbeta på svenska fartyg, vilket jag inte tror att att någon av frågeställarna har någonting emot. Detta är nog också helt okontroversiellt. Vi kommer ändå inte att kunna värja oss mot det här i ett EES och EG-perspektiv. Det kommer att bli fri rörlighet för personer, kapital, tjänster och varor, dvs. de s.k. fyra friheterna. Den kontroversiella frågan är vem som skall förhandla för den utländska arbetskraften. Låt oss konstatera att av dessa tre och en halv delar är det tre som är okontroversiella. Den sista delen är nu ute på remiss. Vi hoppas att remissomgången skall belysa bl.a. de frågor som tas upp här. Jag är medveten om att detta är kontroversiellt. Därför är det bra att det blir en offentlig debatt och så småningom ett genomtänkt förslag. Låt oss sedan diskutera det förslaget.

Herr talman! Jag har precis samma uppfattning som mina kamrater här. Men det kan väl ändå inte vara meningen att det skall vara särbestämmelser för en viss yrkeskår, för sjömännen. Jag blev faktiskt litet skrämd när jag läste promemorian. Jag har fått förmånen -- om man nu kan kalla det för en förmån -- att vara med i den arbetsrättskommitté som just har börjat att arbeta. När jag läste svaret slog det mig att vi kanske inte behöver göra så mycket mera, eftersom detta verkar vara den nya given när det gäller arbetsrätten.

Herr talman! Jag vore mycket tacksam, Axel Andersson, om vi kunde få även Socialdemokraternas hjälp när det gäller att minska andelen egenregiarbeten inom de olika verken och öka den del som går ut på entreprenad. När det gäller banverket är denna ambition mycket hög. Banverket har en egen skola i Ängelholm som utbildar entreprenörer och andra för att de skall kunna delta även i de arbeten som ligger ovanför banvallarna, dvs. rälsarbeten, kraftinstallationer och signalinstallationer. Detta pågår, men det behöver öka. Slutligen, herr talman, har Axel Andersson naturligtvis alldeles rätt i att den samhällsekonomiska vinsten av investeringar egentligen uppstår först när något är klart, när man får ett stråk som är färdigt.
Herr talman! Nu försökte kommunikationsministern dribbla litet grand med mig. Jag anser inte att det innebär någon lösning att flytta arbetslösheten från en ficka till en annan. Verken, även banverket, har mycket duktigt folk som är specialister på sitt jobb, linjedragningar och andra specialarbeten, och detta jobb skall de naturligtvis göra. Men jag efterfrågade de sektorer som finns inom detta jobb som innebär ordentliga grundarbeten, anläggningsarbeten, som är typiska jobb som arbetslösa och kunniga byggnadsarbetare kan utföra.

Herr talman! Jag tycker att alla initiativ av det här slaget är bra. När statlig verksamhet berörs som är föremål för en kraftfull omstrukturering -- och Monica Öhman vet att det här sker med anledning av en utredning som Ingemar Mundebo har genomfört -- tror jag ändå att det är fel att nu ta ställning till eventuella utlokaliseringar av olika delar av verksamheten. Trots allt är det inte så lång tid kvar tills en proposition läggs fram och beslut fattas i frågan. Därefter kan vi se vilka möjligheter som finns till eventuella utlokaliseringar.
Herr talman! Jag kan ha viss förståelse för kommunikationsministern, som har blivit ordentligt plågad i dag. Det har ju varit en lång debatt. Därför nöjer jag mig med att säga att jag hoppas att ministern har dessa saker i bakhuvudet när han och andra arbetar med propositionen. Dessutom hoppas jag att ni i det jobbet tar i beaktande de funderingar som vi har. Sedan får vi se hur det blir. Jag lever alltså fortfarande på hoppet.

Herr talman! Hans Stenberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta om postverket genomför de föreslagna neddragningarna i Ånge. Postverket, liksom många andra, är påverkat av det ekonomiska läget. Därutöver har postverket sedan tidigare svåra lönsamhetsproblem i paketverksamheten. Behovet av rationaliseringar är därför stort. Postverket ser för närvarande över sitt transportoch terminalsystem för postorder och ekonomipaket som innebär att sorteringen koncentreras från nuvarande nio till fyra terminaler. En av de kvarvarande fyra terminalerna är den i Ånge. På terminalen i Ånge kommer emellertid neddragningar att ske. Postverket ser även över uppsamlingssorteringen av brev m.m. i Ånge. Även i denna verksamhet kommer neddragningar att ske. Det är olyckligt att arbetstillfällen kommer att försvinna i Ånge till följd av postverkets rationaliseringar. Emellertid är det en förutsättning för att vi skall behålla och utveckla arbete och boende i Sverige att affärsverk och företag är effektiva och lönsamma.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig vad regeringen avser att göra med anledning av kostnader för telefonjouren på 90 000-numret. SOS-tjänsten består av ett antal tjänster som är avgiftsfria för uppdragsgivaren, de s.k. grundtjänsterna. Därutöver finns några ytterligare namnanrop på 90 000-numret där uppdragsgivaren betalar en avgift för SOS Alarmerings tjänster. Dessa namnanrop ingår bland bolagets kommersiella tjänster. Den uppringande debiteras endast en samtalsmarkering på 90 000-numret. Andra tjänster än grundtjänsten kallas kommersiella tjänster. SOS Alarmering AB skall på marknadsmässiga villkor tillhandahålla de kommersiella tjänsterna, som skall vara förenliga med SOS Alarmerings huvudsakliga verksamhetsinriktning. Jourhavande medmänniska och jourhavande kurator, som frågeställaren tar upp i sin fråga, ingår bland dessa tjänster. Den uppringande betalar vanlig samtalstaxa vid utnyttjande av en kommersiell tjänst. Det är SOS Alarmering AB som tecknar avtal avseende de tjänster som bolaget tillhandahåller. Alarmering är endast att vara nätoperatör. Eftersom jag inte har fått klart för mig vilka avtal Barbro Westerholm syftar på att televerket tecknar med enskilda jourer kan jag inte här besvara hennes fråga. Generellt gäller dock att televerket i egenskap av nätoperatör kan teckna olika typer av abonnemangsavtal med enskilda jourer.
Herr talman! Regionalpolitiken har haft vältaliga förespråkare här i dag. Jag gör mig till tolk för en del av det glömda, tysta Sverige. Att kunna ringa upp jourer, polis och annat, till ingen kostnad alls går tillbaka till ett riksdagsbeslut Landstingsförbundet om ett gemensamt alarmeringsbolag, SOS AB. Detta riksdagsbeslut innefattar också att man skall kunna teckna ett avtal och betala för det, men samtalskostnaden skall även här vara noll för den uppringande. Det här har riksdagens utredningstjänst utrett noga. Jag har papper här som jag ber att få överlämna efter denna debatt. Det har alltså någonstans på vägen hänt saker som gör att man nu går emot riksdagsbeslutet. Man går ut och tecknar avtal med enskilda jourer, där man inte bara debiterar dem för anslutningskostnaden utan också för samtalskostnaden. Jag vill understryka hur viktig den här tjänsten är, det är viktigt att kunna ringa upp anonymt, tala med någon och be om hjälp. Det är inte alltid man vill gå till hälso och sjukvården eller socialtjänsten och ge sig till känna. Just att kunna tala med någon anonymt är så oerhört viktigt för människor i kris. Jag tror inte att detta kan vara någon stor förlustpost för televerket. Man borde kunna stå för den här samhällsservicen.
Herr talman! Jag håller givetvis med Barbro Westerholm i detta, hur oerhört viktigt det är att människor i nöd skall nå fram till en medmänniska. Det här handlar om en verksamhet som riksdagen har beslutat om. Men riksdagen har bemyndigat regeringen att fastställa omfattningen och utformningen av SOS-tjänsten. Sedan har regeringen bemyndigat televerket att fastställa avgifterna för SOS-tjänsten. Det finns nio stycken s.k. grundtjänster. Jag kan snabbt räkna upp dem. Det är brandlarm, fjällräddning, flygräddning, polislarm, ambulans, flygambulans, jourhavande läkare, sjöräddning och socialjour. För övriga namnanrop på 90 000 tar SOS Alarmering ut en mindre avgift, som bör täcka kostnaderna för tjänsten på kommersiella villkor. Vad det handlar om där är djurambulans, jourhavande barnmorska, jourhavande sköterska, jourhavande tandläkare, jourhavande präst och jourhavande veterinär. Låt oss ta jourhavande präst som exempel. Här debiteras ingen grundavgift, utan bara en samtalsavgift. 1992 betalar jourhavande präst 16:80 kr. per samtal vid hundra samtal eller mindre per månad. Men vid mer än hundra samtal debiteras 59 kr. per dygn och jourställe. Man har knutit avgifterna till konsumentprisindex. Sedan finns det andra tjänster än grundtjänsterna. De kallas kommersiella tjänster. Det är antagligen de som vi talar om här. De skall tillhandahållas på kommersiella villkor och var förenliga med SOS Alarmering AB:s verksamhet. Exempel på dem är jourhavande kurator och Röda korsets jourhavande medmänniska. De betalar en abonnemangsavgift till televerket och sluter sedan avtal med SOS Alarmering AB om förmedlingsverksamheten. Ibland har Röda korset haft uppfattningen att dess kostnader för SOS Alarmerings medlingsverksamhet är för höga. Man har arbetat för att få sin Jourhavande medmänniska bland 90 000-anropen. Problem uppstår om det blir för många verksamheter under nummergruppen 90 000, så att brandlarm, flygräddning, fjällräddning, osv. blir försenade på grund av den mycket stora anhopning av samtal som i så fall kan bli aktuell.
Herr talman! Detta styrker mig i min uppfattning att riksdagens avsikt med det här systemet någonstans under resans gång kom bort i hanteringen. Om det blir för trångt på 90 000 numren är det kanske inte omöjligt att skapa ett 80 000-nummer eller någonting sådant. Jag tycker att den regering som i sin regeringsdeklaration har som målsättning att hjälpa det glömda Sverige också skall ta sig an det här problemet, gå tillbaka till riksdagsbeslutet och se till att dess intentioner fullföljs.

Herr talman! Kristina Svensson har frågat mig om kvinnors ställning vid EG-medlemskap. Följande specifika frågor har ställts 1. Kommer konsekvensanalyser av svenskt medlemskap att göras både avseende män och kvinnor? 2. Kommer förhandlingsgruppen att bestå av både män och kvinnor? 3. Hur kommer konsekvensanalyserna att presenteras? Kristina Svensson har i interpellationen framhållit att allt fler svenska kvinnor känner oro inför ett EG-medlemskap. Rädslan skulle bottna i farhågor för att förhållanden och villkor som gäller för kvinnorna i EG-länder skulle bli verklighet även för svenska kvinnor. Jag vet att en del svenska kvinnor känner oro inför ett EG-medlemskap. Denna oro måste vi självfallet ta på allvar. Vi måste förstå dess orsaker och bevekelsegrunder. Vi måste också informera på ett sakligt och tydligt sätt om vad ett medlemskap i EG innebär för kvinnor, för män och för Sverige som nation. Jag vill först peka på att EG inte heller i dessa frågor är ett enhetligt område. Det finns stora regionala skillnader. Att det är förhållandevis -- jämfört med Sverige -- få kvinnor i Central och Sydeuropa som förvärvsarbetar är historiskt, kulturellt och socialt betingat och har inte med själva EG-medlemskapet att göra. Omvänt råder i Danmark, och i flera regioner i de nordliga EG länderna, förhållanden som påminner om våra. I debatten hävdas ofta att ett medlemskap i EG kommer att leda till nedskärningar i den offentliga sektorn och att sysselsättningen inom den offentliga sektorn därmed minskar. Enligt mångas mening skulle detta drabba kvinnorna särskilt hårt, eftersom Sverige har en unikt stor andel kvinnor anställda i offentlig tjänsteproduktion. Antagandet förutsätter dock dels att kvinnor i högre utsträckning än män måste vara anställda i offentlig sektor, dels att man inom EG skulle ha hinder mot en hög offentlig utgiftskvot. Sambandet mellan offentliga utgifter och kvinnlig förvärvsverksamhet är dock inte entydigt. I synnerhet Finland men även USA och England har relativt hög kvinnlig förvärvsfrekvens men låga offentliga utgifter. Australien och Schweiz har mycket högre kvinnlig förvärvsfrekvens än Italien, Grekland och Spanien men betydligt lägre andel offentliga utgifter. Det är i stället andra samband som är viktiga. Så är t.ex. en hög BNP per capita ofta förenad med en hög kvinnlig förvärvsfrekvens, dvs. med en hög utvecklingsgrad i ett land är andelen kvinnor på arbetsmarknaden ofta större. Ett medlemskap i EG innebär för Sveriges del att betingelserna för en stabil ekonomisk tillväxt förbättras. Detta leder i sin tur till en vidgad och förstärkt arbetsmarknad både för kvinnor och för män. I Långtidsutredningens nyligen publicerade huvudbetänkande -- vilket är en tjänstemannaprodukt -- ägnas ett omfattande kapitel åt den internationella integrationens inverkan på svenk ekonomi. I detta behandlas även följderna för jämställdhet mellan kvinnor och män. I en särskild bilaga till Långtidsutredningen, bil. 16, med titeln Svenska kvinnor möter Europa, görs en fördjupad analys av jämställdhetsfrågorna. Bilagan väntas publiceras i maj 1992. Långtidsutredningens slutsats är att den allmänna ekonomiska utvecklingen och de inhemska värderingarna spelar störst roll för utvecklingen mot ett jämställt samhälle. Den allmänna ekonomiska utvecklingen påverkas av den internationella integrationen, oavsett vilken EG anknytning Sverige väljer. Sveriges deltagande i den internationella fördelningen av produktion av varor och tjänster är en förutsättning för det svenska välståndet. Så kommer det att förbli även i framtiden. Under de kommande åren måste ett antal svenska skatter sänkas. Man måste dock ha klart för sig att det inte i första hand är på grund av formella krav från EG:s sida utan av hänsyn till vår internationella konkurrenskraft -- vare sig vi står utanför EG eller ej -- som skatter måste sänkas. Skattesänkningarna är nödvändiga på grund av inhemska effektivitetskrav och på grund av människors, varors och kapitals ökade internationella rörlighet. Det framstår på goda grunder som sannolikt att utrymmet för offentliga insatser skulle bli ännu mer lidande om vi stod utanför EG, detta på grund av lägre tillväxttakt i ekonomin. Hur de offentliga inkomsterna används och vilka konsekvenser detta får ur jämställdhetssynvinkel förblir i allt väsentligt en nationell angelägenhet. Den lagstiftning som nu finns inom EG på det sociala området utgörs av minimikrav. Den ytterligare lagstiftning på detta område som kan komma i fråga bl.a. med anledning av den mellanstatliga överenskommelse som elva EG länder ingick om samarbete avseende sociala frågor, vid Maastricht-mötet, innebär inte att principen om minimikrav förändras. Det kommer alltså även i fortsättningen att vara fullt möjligt för de enskilda länderna att ha en högre social kravnivå. Den svenska regeringen kommer att driva de sociala frågorna, inkl. jämställdhetsfrågorna, med kraft såväl i Sverige som i EG. Herr talman! Av vad jag nyss sagt framgår att en bred analys om svenska kvinnor och Europafrågorna snart kommer att redovisas. Det är min förhoppning att denna utredning skall tjäna som underlag för en allsidig och fördjupad debatt i frågan. En hel del annat material som belyser dessa frågor har också fortlöpande tagits fram inom regeringskansliet såväl inför EES-förhandlingarna som inför medlemskapsförhandlingarna. Detta har bl.a. redovisats i tidigare grönböcker. Civildepartementen arrangerade ett seminarium om Europa och kvinnorna i oktober 1990. Från detta seminarium finns en skriftlig rapport med samma titel. Att anordna seminarier har visat sig vara ett bra sätt att uppmuntra till ytterligare studier och diskussioner om dessa angelägna frågor. Civildepartementet ca 3 milj.kr. för särskilda jämställdhetsåtgärder till ett åttiotal organisationer för information och opinionsbildning m.m. i syfte att stimulera debatten om frågor som rör kvinnorna och EG. Ett aktivt arbete pågår nu runt om i landet för att öka kunskaperna om hur ett närmare samarbete med EG påverkar de svenska kvinnorna. Det finns dock enligt min mening anledning att överväga ytterligare informationsinsatser. Regeringen har för avsikt att i årets kompletteringsproposition föreslå att särskilda medel avsätts för bred och allsidig EG-information. Med hänsyn till kvinnofrågans stora betydelse ter det sig naturligt att en del av dessa medel avsätts just för mer information om detta. Vad gäller jämställdhetsfrågorna har lagstiftningens konsekvenser analyserats av den s.k. jämställdhetsutredningen, vilket lett fram till en ny jämställdhetslag, som trädde i kraft den 1 januari 1992. Därmed har Sverige uppnått EG:s strängare regler vad avser lika lön för lika och likvärdigt arbete. I den nya lagen är också indirekt diskriminering uttryckligen förbjuden. Kristina Svensson frågar också om förhandlingsdelegationens sammansättning. Jag vill poängtera att liksom vid EES-förhandlingarna kommer ett stort antal representanter för olika departement och myndigheter att vara direkt berörda av medlemskapsförhandlingarna. Självklart kommer såväl kvinnor som män att ingå i förhandlingsdelegationen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Dinkelspiel för svaret på min interpellation. Just nu pågår i hela landet ett genuint folkbildningsarbete på temat EG. Det är alldeles uppenbart att den första EG-yran nu har lagt sig och att vi kommit in i ett stadium där man förhåller sig mer kritiskt till de genomgripande förändringar som ett medlemskap innebär för framtiden. Det här har ju också bekräftats av opinionsmätningar den senaste tiden. De som uttrycker stor tveksamhet om ett svenskt medlemskap är till stor del kvinnorna. Jag tror att det finns flera skäl till det. Först och främst jämför man sin egen situation med de förhållanden och villkor som kvinnor lever under i EG-länderna. Det finns ingenstans i världen där kvinnor har det så bra som i de nordiska länderna. Även om vi inte är nöjda, och även om det finns brister och ojämställda villkor på arbetsmarknaden, har vi ändå i ett internationellt perspektiv kommit långt. Förvärvsfrekvensen i Sverige är t.ex. i det närmaste lika för män och kvinnor. Vi har byggt ut en offentlig sektor som ger oss både arbeten och service för att vi skall kunna arbeta. Barnomsorg och äldreomsorg har organiserats inom den gemensamma sektorn och skattefinansierats. Föräldraförsäkringens successiva utbyggnad ger reella förutsättningar för kvinnor och män att dela på föräldraansvaret. Det är riktigt att kvinnors situation i hög utsträckning varierar mellan de olika EG-länderna. Man kan ändå generellt säga att kvinnor i dessa länder har en mycket svagare ställning på arbetsmarknaden, att arbetslösheten bland kvinnor är stor, att det saknas barnomsorg och äldreomsorg. Kvinnor i de här länderna har i stor utsträckning inte något val utan lever sina liv som hemmafruar, även om de hellre skulle önska något annat. Många svenska kvinnor drar då den slutsatsen att ett medlemskap kommer att medföra en tillbakagång till 50 eller 60-tals-Sverige. Jag menar att det är en förhastad slutsats. Det är inte EG medlemskapet i sig som kommer att innebära en tillbakagång för kvinnorna i Sverige. Avgörande blir naturligtvis vilken politik som förs i Sverige. Jag noterar att statsrådet konstaterar att skatterna i Sverige inte behöver sänkas på grund av formella krav från EG:s sida. Det är en mycket viktig sakupplysning. Detta är en mycket mer nyanserad hållning än vad som framfördes förra veckan av andra moderata regeringsföreträdare. Då fick vi höra att EG-anpassningen kräver skattesänkningar på uppemot 30 miljarder. Så är det alltså inte. Detta är oerhört väsentligt. Statsrådet säger i sitt svar att skattesänkningarna krävs av hänsyn till vår internationella konkurrenskraft. Slutsatsen blir då att vi i Sverige även efter ett eventuellt medlemskap själva bestämmer om skatternas storlek och hur vår välfärd skall organiseras. Här är det naturligtvis skillnad på moderat och socialdemokratisk politik. Vi socialdemokrater anser att det är en skattefinansierad vård och omsorg som även efter ett medlemskap skall ge oss den service som är så väsentlig framför allt för kvinnors möjligheter att leva ett jämställt liv. Kvinnor i Sverige oroar sig just nu för följderna av en anslutning, och många är tveksamma till medlemskapet. Det verkar som att tveksamheten ökar ju längre bort man kommer från södra Sverige, Göteborg och Stockholm. Man fruktar att områden som i dag är glesbygd kommer att ytterligare försvagas i samband med en EG En återkommande fråga på EG-möten i Värmland, Norrlands inland och Bergslagen är: Kommer vi att få behålla vår nationella regionalpolitik? Det vore värdefullt om statsrådet för att stilla den oro som finns ute i landet kunde bekräfta att vi kommer att ställa krav på att även fortsättningsvis föra en svensk regionalpolitik och att dessa krav är prioriterade i förhandlingarna. Det finns ytterligare en anledning till varför kvinnor oroar sig för medlemskapet. Man är nämligen osäker på vad som skall hända med vår neutralitetspolitik. Begrepp som europeisk identitet uppfattar man som en dimridå som skymmer sikten. Statsministern talar inte klarspråk utan glider undan när han får frågan om Sverige kan tänkas bli medlemmar i WEU, den organisation inom vilken den gemensamma försvars och säkerhetspolitiken kommer att ligga. För det stora flertalet svenska kvinnor är neutralitetspolitiken självklar och omistlig. Man frågar sig: Kan man inte lita på riksdagsbeslutet, det som sade att vi ansöker om medlemskap med bibehållen neutralitet? Kan statsrådet Dinkelspiel komma med ett lugnande besked? Svaret på min interpellation är fylligt och analyserande. Det är därför något av en västgötaklimax att läsa sista meningen. Jag citerar: ''Självklart kommer såväl kvinnor som män att ingå i förhandlingsdelegationen.'' Vad är egentligen statsrådets ambition i den frågan?

Herr talman! Kristina Svensson tar i sin interpellation upp många av de frågeställningar som dikuteras i vårt land. Det är därför särskilt glädjande att statsrådet i den här interpellationsdebatten bemödat sig om ett ovanligt genomarbetat svar. Många av Kristina Svenssons frågor är representativa. Frågorna har vuxit fram beroende delvis på att motståndarna har velat skapa oro, delvis på att kunskapen om t.ex. regelverk är så föga känd. Det är därför bra att Kristina Svensson påpekar vikten av att få ut information som särskilt riktar sig till kvinnor. Det finns bl.a. anledning att visa hur länder inom EG som har en mindre socialiserad välfärd ändå har bra sociala välfärdssystem, även om de givetvis inte är exakt likadana som våra, en relativt hög kvinnlig förvärvsfrekvens, och inte minst att förvärvsfrekvensen är stigande bland kvinnor i alla tolv EG-länderna. Takten varierar, men färdriktningen är densamma. I Danmark har t.ex. Det är inte sannolikt att man i Sverige som enda land skulle få ett helt annat mönster än i andra medlemsländer. Faktum är att valfriheten har ökat i medlemsländerna på grund av inverkan från EG. I Sverige kan knappast kvinnors förvärvsfrekvens öka mer. I Stockholm förvärvsarbetar kvinnorna faktiskt mer än männen. Förskolebarnens mammor arbetar mer än genomsnittet för alla kvinnor, detta trots att de uttalat att de skulle föredra att mer ta hand om sina barn. Delvis handlar detta om ekonomiska möjligheter att leva som man önskar. I Sverige har bl.a. ekonomiska styrmedel påverkat kvinnor att öka sitt förvärvsarbete. Det är styrmedel som varje land kan handha som det önskar förutsatt att besluten fattas i demokratisk ordning. I en jämförelse mellan tio länder visade det sig att svenska kvinnor i större utsträckning arbetade för att de ville tjäna pengar och inte för att utvecklas i arbetet. Förvärvsfrekvensen är inte bara ett uttryck för kvinnors vilja och ekonomiska styrmedel. Den påverkas också av landets ekonomiska styrka. I det avseendet har tyvärr det socialistiska arvet lett till strukturfel i vår ekonomi som nu leder till en kraftig ökning av arbetslösheten, vilket bidrar till att förvärvsfrekvensen bland både män och kvinnor nu sjunker. Kristina Svensson tar upp lönedifferensen mellan kvinnor och män, en fråga som man även i EG intresserar sig för. I Sverige gick processen när kvinnorna kom ut på marknaden av olika skäl -- inte minst Myrdalska -- relativt snabbt. Med relativt sett liten lönespridning och kvinnor på bred bas på arbetsmarknaden ligger kvinnornas löner här i bättre paritet med männens än på flera andra håll. Så är det statistiskt sett, men går man sedan in och ser närmare på någon stor kvinnoarbetsplats, t.ex. Stockholms läns landsting, som har en väl utvecklad lönestatistik, visar det sig att lönedifferensen där är ungefär densamma som genomsnittet i EG:s länder. EG har tillsatt en grupp för att analysera den här frågan och föreslå åtgärder. Den idén har vi ju också senare följt upp i Sverige. EG har genom sitt inflytande också bidragit till att den svenska jämställdhetslagen har skärpts just när det gäller lönediskriminering. En annan viktig fråga när det gäller kvinnors förvärvsarbete är barnomsorg. Kommunaktuellt presenterade för ett år sedan en jämförelse mellan Sverige och EG-länderna. Där framgick att Sverige ligger näst högst vad avser barn under tre år, med 29 %, medan Danmark ligger på 48 %. Men när det gäller barn över tre år fanns det länder som låg före Sverige, t.ex. Frankrike och Belgien med 95 %, Danmark och Italien med 85 %, medan Spanien låg ungefär på Sveriges nivå -- 66 %. Flera länder låg givetvis under. Detta gällde endast barnomsorg som var helt eller delvis offentligfinansierad. Sedan finns det ofta flera privata alternativ än hos oss. Siffrorna är ett år gamla, och det händer en hel del på det här området, som ju är högaktuellt i flera EG-länder. Sannolikt är det något högre siffror i dag. Man kan alltså inte hävda att det inte finns någon barnomsorg i EG-länderna, som många debattörer har försökt att göra -- dock inte Kristina Svensson. Det är naturligtvis inte fråga om svenska daghem, utan barnomsorg som i olika avseenden är avpassad för förhållanden och värderingar som gäller i resp. Vill man se till helheten, kan man i stället mäta barnstödet i procent av disponibel inkomst. Då leder Belgien med 22,9 %, följt av Holland med Men detta är alltså statistik, och den har alltid sin begränsade betydelse. Ingen av oss, varken Kristina Svensson, statsrådet eller jag, kan med säkerhet tala om hur Sverige kommer att se ut om tio år, om vi är medlemmar i EG eller om vi står utanför -- hur det ser ut med jämställdheten, med arbetslösheten eller med ekonomin. Vad vi med största sannolikhet kan anta är att vår ekonomiska situation kommer att vara bättre om vi är med än om vi står utanför. Kvinnor har de facto en svagare ekonomisk ställning, och god standard ger alltid mer till svagare grupper, liksom ekonomisk tillbakagång drabbar svagare grupper hårdare. Förhandlingsgruppen kommer att bestå av kvinnor och män, informerar statsrådet. Jag hade aldrig föreställt mig någonting annat. Jag tror att både statsrådet och regeringen är alldeles för kloka för att avstå från de viktiga erfarenheter som kvinnor har att bidra med i de här sammanhangen. Men det är också viktigt att statsrådet tar fasta på de propåer som framförs om behovet av lättillgänglig information i de här frågorna. Inte minst vore det bra i det sammanhanget att få en belysning av EG:s tolv nätverksgrupper för kvinnor. Där behandlas t.ex. frågor som skulle förvåna de svenska kvinnor som har förutfattade meningar om kvinnor i andra länder. Det som kanske har slagit mig mest i samarbetet med andra europeiska kvinnor är att trots skillnaderna är problemen, vardagsfrågorna, hoppen och drömmarna om framtiden, ändå så lika. Därmed vill jag tacka interpellanten, och tacka statsrådet för att han kommer att se till att en bred, varierad upplysning skall komma till stånd.
Herr talman! Den viktigaste invändningen mot EG ur kvinnlig synvinkel är att EG bygger på den omöjliga förutsättningen evig ekonomisk tillväxt. Med detta menar jag inte att alla kvinnor delar denna insikt, bara att det är vanligare att kvinnliga tänkare bär fram denna invändning. Bl.a. kom den starkt till uttryck på seminariet ''Kvinnor ser på ekonomi'', som hölls här i riksdagshuset den 8 mars förra året. Målet för EG är att skapa en större ekonomisk tillväxt. Fortfarande mäter vi tillväxten som en procentuell ökning av BNP. Andra mätmetoder, som skall ta hänsyn till miljön, håller på att arbetas fram, men de har ännu inte fått någon praktisk betydelse. Vi väntar fortfarande på ett förslag från regeringen grundat på utredningen om miljöräkenskaperna, hur man skall räkna fram en grön BNP. Innan detta är gjort tycker jag att det är mycket vanskligt att ha ekonomisk tillväxt som högsta politiska mål. Det är så att säga att börja i fel ände. En ekonomi som inte utgår från ekologin är varken hållbar eller trovärdig. Vårt största problem i Sverige sägs vara att vi har en för dålig tillväxt. Samtidigt vet vi att forskarna är ense om att endast 500 miljoner människor kan leva på vår materiella nivå. Det är vad jorden tål. Nu lever en miljard människor så, och jorden hotas av en ekologisk kollaps. Vi måste komma bort från detta tillväxttänkande och i stället börja tänka i kretslopp. Vi lurar oss själva när vi talar om produktion, när det egentligen är konsumtion av jordens resurser vi ägnar oss åt. Vi tar upp olja och mineraler ur jorden, förbrukar dem, förorenar luften och slänger skrotet på avfallsberget, och det växer i samma takt som BNP stiger -- och vi blir allt fattigare. EG kommer att medföra att denna s.k. utveckling tar ännu högre fart, och jag är mycket tveksam till om Sverige skall delta i detta. Långtidsutredningen hoppas att Sverige skall kunna ställa om sin ekonomi så att vi får tillbaka 60 talets höga tillväxt. Det är en illusion. Miljöförstöringen håller på att växa oss över huvudet, och vi måste snart betala notan. Borde vi inte börja diskutera vilket samhälle vi måste skapa om vi vill ha en långsiktigt hållbar utveckling på jorden, där kvinnor och män även i fortsättningen kan ha lust att sätta barn till världen? Herr talman! Jag skall ta upp ytterligare en sak, som inte är lika principiell, men dock är speciellt betydelsefull ur kvinnors perspektiv. Det är mycket som vi inte vet om den europeiska union som nu växer fram, och om vad som kommer att hända med människorna i Sverige om vi blir medlemmar. En sak vet vi dock ganska säkert, och det är att löneskillnaderna kommer att öka. I Sverige hade vi ända till mitten av 80-talet en utveckling mot en större likhet mellan mäns och kvinnors löner. Nu vidgas den klyftan igen, men vi har fortfarande en ganska ljus situation med kvinnolöner som ligger på 90 % av männens löner. Skillnaderna är förmodligen de minsta i världen. Trots detta hade vi förra året en genomsnittlig löneökning för de högsta cheferna i Sverige på 170 000 kr. Alltså: ökningen var 170 000. Det är mer än vad en normal löntagare har i total årsinkomst. Skillnaderna mellan hög och lågavlönade i Sverige är alltså mycket stor, trots att de internationellt sett är mycket små. Nu skall klyftorna öka. Kvinnor arbetar inom områden som kommer att utsättas för stora neddragningar. Strukturomvandling och konkurrens skall driva fram effektiva privata vårdföretag. Kvinnor kommer att i stor utsträckning drabbas av arbetslöshet och lägre löner. Särskilt de lågutbildade tillhör förlorarna. Kvinnorna i EG gör det redan nu i ännu högre grad. Det finns i EG-länderna 25 miljoner kvinnor som lever under EG:s fattigdomsstreck. Det är framför allt gamla kvinnor utan pension och unga ensamstående kvinnor med barn. Man talar om fattigdomens feminisering. Hur kan det då te sig? Jo, t.ex. så som i Paris ytterområden, där det bor hemlösa och arbetslösa människor i husvagnar och ruckel, hopsnickrade av plåt och brädor, där mödrar försöker få sina barn bortadopterade för att de skall få gå i skola. Utan adress får nämligen inte barnen någon skolgång. Utan adress får franska medborgare inte heller sjukvård. Ideella sammanslutningar av sjuksköterskor och läkare driver i dag gratiskliniker för unga gravida franska flickor, som förvägrats sjukvård för att de inte kan betala för sig. Sjukhusen i Frankrike drivs nämligen i dag som effektiva företag med eget budgetansvar, och då vägrar man dem vård som inte har pengar. Inte är det konstigt att vi svenska kvinnor är oroade. Vår nordiska tradition att varje medborgare har rätt till samhällets omsorg oberoende av inkomst vill vi inte byta ut mot ett system där de sociala förmånerna bara är knutna till den som har arbete. Kvinnorna i EG vill att Sverige skall bli medlem. De hoppas att vi skall hjälpa till att dra upp dem till vår nivå. Samtidigt varnar de oss: Låt inte EG försämra jämställdheten! Kräv garantier som villkor för medlemskapet! Frågan är om det låter sig göras, och -- som jag sade i min inledning -- frågan är om själva idén med EG vilar på en hållbar grund.

Herr talman! Också jag möter många kvinnor som uttrycker sin tveksamhet och oro, och ibland även skepsis, inför ett svenskt medlemskap i EG. Jag vill därför gärna passa på det här tillfället att till ansvarigt statsråd ställa några av de frågor jag konfronteras med. Till dem hör naturligtvis frågan om de offentliga utgifterna. Statsrådet säger att antagandet att kvinnor skulle kunna förlora på ett medlemskap bygger på två förutsättningar: dels att kvinnor i högre utsträckning än män måste vara anställda i offentlig sektor, dels att man inom EG skulle ha hinder mot en hög offentlig utgiftskvot. Uttryckssättet tyder på att statsrådet inte delar de uppfattningarna. Men jag tycker att vi i svaret inte får någon riktigt bra utveckling av den första delen. Kvinnor måste inte arbeta i den gemensamma sektorn, men faktum är att de gör det. Detta är naturligtvis inte något som man ändrar på mycket hastigt, om man ens tycker att det är önskvärt att ändra på det. Har regeringen någon annan bedömning än att vård, omsorg och utbildning även i fortsättningen i ganska stor omfattning kommer att skötas av kvinnor? Jag antar att regeringen, om man tror att kvinnor även i fortsättningen kommer att arbete mycket med detta, menar att det arbetet inte skall finansieras offentligt. Även offentlig verksamhet kan ju bedrivas på entreprenad. Eller tänker sig regeringen rent av att en större del av det arbetet skall utföras utanför arbetsmarknaden? Det är frågor som jag möter. Det andra antagandet tolkar jag som att statsrådet menar att det inte finns något hinder mot en hög offentlig utgiftskvot. Jag har, precis som Kristina Svensson, funderat på passusen i svaret om de framtida skatterna. Man hör ju fortfarande borgerliga politiker, även statsråd, motivera skattesänkningar med anpassningen till EG. Kan vi i dag avfärda EG som formellt skäl till skattesänkningar och konstatera att regeringen har andra skäl för sin skattesänkningspolitik? Vilket skäl det är, kan vi ju lämna därhän för att inte hamna utanför ämnet för den här debatten. Slutligen vill jag gärna säga att jag uppskattar de informationsåtgärder som redan har vidtagits. Jag ser fram mot långtidsutredningens jämställdhetsbilaga. Jag hoppas att vi kommer att få mycket information, men jag saknar en viktig del i den informationen. Det gäller en fråga som jag ofta får. Det är en klok fråga, nämligen: Hur ser alternativen ut? Det är viktigt att vi inte bara får redovisat vad EG innebär, i den mån det låter sig göras, utan också vad en alternativ framtid kan innebära och vilka konsekvenser den får. Avser regeringen att också lägga ner möda på att ge oss den informationen?

Herr talman! Det är mycket bra att den här diskussionen har kommit upp igen. Det gläder mig att den nu väcks från socialdemokratiskt håll. Sist jag stod här och talade om detta var det utifrån en egen interpellation. Då var det just Kristina Svensson som var regeringens företrädare. Hon talade om att vi kvinnor inte behövde vara oroliga. Nu tror jag tyvärr att den oro som många kvinnor i dag hyser är mycket äkta och berättigad. Det är viktigt att vi sorterar ut vad som är fakta och vad som inte är fakta, utan fromma förhoppningar, i den här debatten. Den fråga som vi skall ställa är för det första på vilket sätt ett medlemskap i EG -- eller den Europeiska unionen, som det kommer att heta om Sverige väljer att bli med så småningom -- kommer att begränsa Sveriges handlingsfrihet vad gäller den ekonomiska politiken. För det andra kan vi ställa oss frågan på vilket sätt ett EG-medlemskap kommer att innebära att vi tvingas att ändra på vissa skatter. Vad är det faktiska och vad är det politiska i detta? Det är viktigt att man skiljer på det. Efter vad jag har förstått måste en del skatter anpassas till EG-nivå. Det gäller punktskatterna, t.ex. momsen, punktskatterna på alkohol och tobak och energibeskattningen. Eftersom detta skall vara varor som flödar fritt inom den inre marknaden kommer det att bli en besvärande gränshandel och andra problem om man har för avvikande skattesatser. Man har nu räknat ut att detta kommer att innebära minskade skatteinkomster för den svenska staten på 20--25 miljarder kronor. Till detta kommer en årlig medlemsavgift i den här klubben, Europeiska unionen, på netto 11,5 miljarder kronor, enligt vad jag förstår av de senaste siffrorna. Då är vi uppe i minskade skatteinkomster och ökade utgifter för den svenska staten på ca 30--40 miljarder kronor per år. Vad gör en regering då? Hur man bedömer läget beror naturligtvis på vilken regering vi har. Jag tror att en borgerlig regering i det läget säger att vi måste dra in på de offentliga utgifterna. Med det menar man tyvärr inte försvaret, som jag tycker vore en mycket bra offentlig utgift att dra in på, utan man menar de offentliga utgifter som handlar om vård och omsorg om våra barn, sjuka och gamla. Det är den sektor som man säger är tärande och inte närande. Den befolkas i huvudsak av kvinnor. De arbetar till 75 % inom denna sektor. Vi som inte gör det är beroende av att den fungerar för att kunna sköta våra jobb. Vi är alltså dubbelt beroende av den offentligt finansierade vården och omsorgen. Under parollen Kvinnorna skall återerövra makten i familjen, vill man se till att vården och omsorgsarbetet förs tillbaka och osynliggörs bakom hemmets fyra väggar. Jag tror att detta är den borgerliga regeringens taktik. Jag vet uppriktigt sagt inte hur det vore om vi hade en annan regering. Den förra socialdemokratiska regeringen sade att detta skulle lösa sig genom att ett EG-medlemskap skulle innebära en automatisk tillväxt och någon form av ekonomiska dynamiska effekter som gjorde att pengarna skulle trilla in i alla fall. Det betvivlar jag starkt. Det finns inga fakta som talar för detta. Frågan hänger i luften och är mycket oroande oavsett regering, eftersom både den tidigare socialdemokratiska regeringen och de borgerliga regeringen är så förtvivlat entusiastiska för den här lösningen. För övrigt gläder det mig att det finns en socialdemokratisk kvinna i den här debatten som vågar stå i talarstolen och vara kritisk till detta mycket förlegade projekt. Det tyder på en viss tillnyktring och inger hopp inför den stundande folkomröstningen. Jag skulle vilja veta hur den borgerliga regeringen tänker hantera detta. Var skall pengarna tas? Hur skall man kunna krympa statsutgifterna så att vi passar in i EG-kostymen? Hur skall vi öka tillväxten så att nya skatteinkomster trillar in utan att skattesatserna ökar och utan att öka inflationen? Hur skall vi klara att betala EG:s avgifter, sänka de skatter som den borgerliga regeringen anser måste sänkas och ändå klara en god äldreomsorg, en bra sjukvård och ett levande Norrland utan att tvinga kvinnorna hem till spisen? Detta är en mycket intressant ekonomisk ekvation. Jag undrar hur den borgerliga regeringen har tänkt att den skall gå ihop. Jag är medveten om att det fortfarande finns ett visst utrymme för politiska beslut i den svenska riksdagen vid ett eventuellt medlemskap. Men jag antar att Ulf Dinkelspiel håller med mig om att den ekonomiska och monetära unionen -- som är en del av ett medlemskap när Sverige eventuellt skall bli medlem -- innebär att varje medlemslands ramar för den ekonomiska politiken blir betydligt mer begränsade. Varje medlemsland får ju klara riktlinjer, beslutade av ministrarna i Bryssel, för hur stort budgetunderskottet får vara, hur hög räntan får vara, hur hög inflationen får vara och hur stor utrikesskulden får vara. Valutan blir gemensam. Den svenska kronan existerar inte, utan vi har ecun. Vi kan alltså inte skriva ner kronan eller devalvera. Vilka verktyg finns kvar i den ekonomiska politiken för den nationella regeringen? Vilka beslut finns kvar för det nationella parlamentet att fatta? Det gäller offentlig sektor och hur vi skall betala den vård och omsorg som är nödvändig för alla i alla samhällen och som måste utföras. Någon måste ta hand om de gamla, barnen och de sjuka.

Herr talman! Jag känner en viss matthet inför att komma efter föregående talare, som vet så bestämt hur allting är. Det som har präglat den här debatten har varit att det funnits en mycket stark undran inför framtiden. Man har velat söka svar på hur framtiden skall bli. Frågan är naturligtvis hur framtiden skall bli, oavsett om vi kommer med i EG eller inte. Där har vi de politiska instrumenten att spela med i Sverige för att forma den framtid som vi vill se i vårt land. Vi i Centerpartiet har också varit med på en EG ansökan. Kvinnorna inom Centerpartiet känner också en oro inför vad detta kommer att innebära, precis som männen gör. Vi har inga svar på de frågor som vi ställer oss. Det finns inga klara och entydiga svar. Det bästa sättet att påverka hur framtiden skall se ut i ett EG-perspektiv är att vi går med och försöker vara med och förhandla. Vi måste vara starka i de förhandlingarna och kräva att det också skall tas hänsyn till det vi står för. Man kan skrämmas väldigt mycket i EG-debatten. Det finns de som har tagit monopol på att gå ut med skrämselpropaganda. Å andra sidan kan man också skönmåla EG som det enda saliggörande för framtiden. Jag tycker att båda sätten att hantera EG-debatten är lika felaktiga. Det är mycket viktigt att man försöker vara så saklig som möjligt och få ut så mycket information som möjligt i de här frågorna, så att också vanliga människor också kan förstå dem. För att kunna få den förståelsen måste man begränsa sig till vissa fält. Områdena är mycket omfattande och berör hela vår framtid med alla de ämnesområden som finns där. Man kan vara lika förskräckt inför uttalanden från vissa socialdemokrater i dag när det gäller hotet mot glesbygden som man kan var i ett EG perspektiv. Jag vet inte vilket som är mest påtagligt och vilket man skall vara mest rädd för. Det finns framträdande socialdemokratiska kvinnor som påstår att det inte är lönsamt med glesbygd. Det kostar för mycket. Det är inte miljövänligt med snöröjning för dem som bor i glesbygd osv., utan det är något som vi kan lämna därhän. Det skrämmer mig betydligt mer än vad EG perspektivet kanske gör. Regionerna har i alla fall stärkts i ett EG-perspektiv. Man har större möjligheter att få samma förmåner i regionerna och slipper slåss med starka regioner i den utsträckning som sker i dag i vårt land. Det är också intressant att höra en socialdemokrat bära fram ett miljökrav i debatten. Man skall slå vakt om den gröna ekonomin också i ett EG perspektiv. Det håller jag med om helt. Vi måste också se hur miljön kommer att påverkas i ett EG perspektiv. Där måste vi ha ett starkt krav, precis som när det gäller kvinnans situation. Jag vill inte påstå att svenska kvinnor i dag är lyckligast i världen. De har en mycket tung arbetsbörda. Frånsett att de i stor utsträckning arbetar inom offentlig sektor har de också huvudansvaret för arbetet i hemmet. Det skapar en mycket svår situation för kvinnor och en hög sjukdomsfrekvens. Det kan inte vara meningen att vi skall slita ut kvinnorna i förtid med arbetsuppgifter som de inte orkar med, när vi skall göra dem jämställda. Jag är inte heller säker på att EG har lösningen på problemet. Men jag tror att vi har valt rätt väg om vi får en valfrihet när det gäller kvinnans situation. Den valfriheten måste också innebära att det arbete som kvinnan utför i hemmet, med barn, med närstående och äldre skall värderas av samhället. Där kan vi kanske lära något av de andra EG länderna. Där lyfter man fram kvinnan också som den biologiska varelse hon är i familjesammanhang. Det har vi i Sverige inte velat göra. Vi har hela tiden hävdat att det är en annan roll som kvinnan skall spela. Vi har inte velat se att det också finns andra roller som hon kan ha intresse och ork att spela. Det finns även en stor oro från kvinnor som påstår att de inte vill sända sina söner till krig i Europeiska unionens namn. Jag förstår att det inte är en framtidsbild som man vill se, eftersom också jag har söner. Den bilden förstärks nu av innebörden i Maastrichtöverenskommelsen. Där tycks unionen i allt större utsträckning stå som det framtida Europa. Där har vi starka skäl att vara mycket fasta när det gäller ett framtida inträde i EG. Det finns gränser för vad Sverige kan gå med på där. Jag vill se en sådan gräns. När det gäller kvinnors påverkan på förhandlingsarbetet tycker vi att det finns all anledning att se till att kvinnor finns med här med de kunskaper som de har och behärskar. Centerkvinnorna har krävt att man skall tillsätta en särskild arbetsgrupp som skulle bevaka konsekvenserna för kvinnorna i ett EG-perspektiv. Det är något som också kommer upp till behandling här i riksdagen senare. Jag tror att det är mycket viktigt, så att man inte glömmer bort kvinnoperspektivet när det gäller EG.

Herr talman! Det är utmärkt att vi har denna typ av diskussioner i kammaren. De belyser frågan från många olika håll, och det förs i huvudsak en sansad debatt, där både för och nackdelar kan inventeras och belysas. Men strålkastarljuset sätts också på en hel del myter. När det t.ex. gäller kvinnors förvärvsverksamhet i EG-länderna råder det en rad missförstånd ute i debatten. När man är ute och träffar grupper av både kvinnor och män finner man att de är märkvärdigt okunniga om vad som gäller i EG länderna. De vet kanske hur det var för tio år sedan, men de har undgått att se den utveckling som faktiskt har ägt rum. Man kan se att förvärvsverksamheten bland kvinnor är i stigande i alla EG-länder. Man kan också se att EG:s jämställdshetslagar stärker kvinnornas ställning på arbetsmarknaden överallt i EG-länderna, oavsett om de ligger på en låg förvärvsnivå eller som i Danmark på en hög förvärvsnivå. Man kan också se hur EG-kvinnorna i allmänhet är oerhört positiva till EG-samarbetet. Det gäller inte bara för förvärvsverksamhet och ekonomi. Jag skall senare komma in på den vision om fred som många av kvinnorna speciellt tar fram och värnar om när man talar om EG. Jag tycker att det har förekommit glidningar här i debatten från s-håll, där man vill låta påskina att kvinnornas jobb skulle försvinna om vi blir medlemmar, eftersom kvinnorna finns inom tjänstesektorn. Men så är icke fallet. I alla utvecklade marknadsekonomier finns det en stor och växande tjänstesektor -- vård, omsorg, barnomsorg och utbildning -- och det är i stor omfattning kvinnorna som finns där. Efterfrågan på dessa tjänster stiger, mer i EG-länder som inte har en hög förvärvsfrekvens än i de länder där kvinnor t.ex. redan har mycket barnomsorg. Resonemanget stämmer alltså inte. Också efterfrågan på utbildning stiger kontinuerligt i takt med att länderna blir mera utvecklade. När man ser på var kvinnorna finns låter det som om alla kvinnor i Sverige fanns inom den offentliga sektorn. Så är det inte heller. Statistiken visar att 57 % av svenska kvinnor finns inom offentlig sektor och 43 % inom den privata sektorn. Det påstås ibland också att vi när vi blir medlemmar i EG får nöja oss med deltidsjobb. I Sverige arbetar 34,6 % deltid. Det läge som många EG-länder i dag befinner sig i stämmer ganska väl överens med de förhållanden som rådde beträffande svenska kvinnors förvärvsverksamhet under 60-talet, när vi började komma ut på arbetsmarknaden. Man är i början av en utveckling som vi har passerat. Möjligen kunde man se det som en fördel att vi kan dela med oss av de kunskaper och erfarenheter som vi har. Problemet är inte enbart att ett EG-medlemskap innebär nedgång för kvinnornas möjligheter till förvärvsverksamhet, utan problemet för oss är en vikande ekonomi. Jag skulle vilja ta upp den fredsvision som det är viktigt att tala om och som få här i Sverige berör. Vi tror att det bara handlar om ekonomi och tillväxt, men för de europeiska länderna och medborgarna är fredsvisionen grunden för viljan att avstå vissa saker i det nationella bestämmandet för att uppnå andra i det internationella samarbetet. Aldrig mera krig är det som ligger inunder deras strävanden för den gemensamma förbättringen. Medlet är ekonomisk utveckling. De började från ingenting efter andra världskriget. För att få människor att arbeta tillsammans behöver man självfallet också se till att ekonomin är stabil. Därmed undviker man konflikter som uppstår på grund av för stora ekonomiska skillnader. För de europeiska medborgarna är fred, demokrati och stabilitet i demokratin målet, medan ekonomin och tillväxten är medlet. Det får vi aldrig glömma. Man får ofta höra från EG-medborgarna att Sverige bara vill ha ekonomin -- ni tror att det är fråga om en ekonomisk sammanslutning, och ni skall bara ha, ni skall inte ge. Det här behöver vi ta upp flera gånger. Det talas mycket om information, och vi tycker att utbudet är enormt. Man kan inte slå upp en tidning utan att mötas av artiklar om EG, i tidskrifter eller i dagliga tidningar. Men detta är inte vad människor säger när man möter dem i vardagslivet. De tycker att de inte får någon information. Möjligen kan det bero på att utbud och efterfrågan går i otakt.
Herr talman! Den här debatten om jämställdhetsfrågorna i ett EG-perspektiv har präglats -- och det gläder mig -- i allt väsentligt av en önskan att på ett noggrant och ansvarsfullt sätt granska de många frågor som aktualiseras vid ett svenskt EG-medlemskap. Jag tycker också -- och det är kanske mera naturligt -- att debatten präglas av en vilja från alla sidor att lyfta fram jämställdhetsfrågorna. Jag tror att det är nyttigt. Det är lätt att de hamnar i skymundan, och de är förvisso aktuella inte bara här hemma utan också inom EG. Det har i debatten gjorts många jämförelser med situationen inom EG. Det är t.ex. förvisso sant att förvärvsfrekvensen är lägre och att kvinnans ställning i många avseenden inte är lika stark inom EG som i Sverige. Vi har kommit långt på jämställdhetsområdet. Men samtidigt skall vi ha klart för oss att det finns mycket stora skillnader inom EG. Förhållandena i Danmark överensstämmer i allt väsentligt med förhållandena i Sverige. Det finns skillnader, men de är inte stora. De stora skillnaderna finns inom EG. Förvärvsfrekvensen är närmare 80 % i Danmark men mindre än 40 % i Irland. Så är förhållandet efter det att Danmark har varit medlem i EG i 20 år. Det visar att man kan föra olika politik inom enskilda länder i EG, trots att man till vissa delar är bunden av EG-regler. Det har också sagts i debatten i dag att det är helt klart att det inte är EG som sådant och EG:s regelkomplex utan värderingarna i det egna landet som blir styrande för hur utvecklingen går vidare på det här området. Att utifrån förhållandena i EG och framför allt i vissa EG-länder dra slutsatsen att det skulle bli sämre i detta avseende i Sverige är, som Kristina Svensson sade, förhastat. Snarare är det så att våra möjligheter att driva vårt jämställdhetsarbete ökar när vi blir medlemmar i EG. Låt mig förklara varför. Det knyter an till den fråga som Gudrun Schyman tog upp, nämligen möjligheterna att driva en aktiv jämställdhetspolitik vid olika ekonomiska utfall. De formella reglerna på EG-sidan är på skatteområdet relativt begränsade. Det gäller punktskatter, vissa energiskatter och liknande, men i allt väsentligt är det fråga om minimiregler, och från dem ligger vi på betryggande avstånd. Det väsentliga är om vi kan föra en stark ekonomisk politik eller inte, om vi kan föra en politik för att främja tillväxt och liknande. Förutsättningarna för detta blir bättre, och det finns ett nära samband mellan en stark ekonomi och en hög förvärvsfrekvens. Det är viktigt att ta fasta på det. Många har tagit upp förvärvsfrekvensen inom den offentliga sektorn och jämställt en stark position på det området med möjligheten att ha en stor offentlig sektor. Det finns ingen nödvändigt samband däremellan. Det finns många saker som mycket väl kan utföras och som även kan utföras bättre utan för den offentliga sektorn. Framför allt bör man ge valfrihet, t.ex. i barnomsorgen. Många servicetjänster kan bättre utföras i privat regi än i offentlig regi, och det skapar också möjligheter att föra en betydligt aktivare regionalpolitik, genom att företag som startas i vissa regioner kan understödja hela landet. När det gäller frågan om informationen, som många har varit inne på, vill jag bara helt kort bejaka att det behövs mera information på det här området. Jag har redan tidigare sagt att vi skall medverka till att få fram mera information på det här området, och det har framförts vissa tankar om vad den skulle kunna innehålla. Charlotte Cederschiöld nämnde möjligheten att ge information om EG:s nätverk på detta område. Jag tycker att det är ett bra uppslag. Ett annat är att diskutera hur alternativet till ett medlemskap ser ut och vad det betyder för jämställdhetsarbetet. Det är en väl så viktig fråga att ta upp i detta sammanhang. Herr talman! Jag har fått frågor beträffande andra delar av EG-politiken, om regionalpolitik, miljöpolitik och liknande. Låt mig säga att vårt alldeles bestämda intryck är att EG:s regionalpolitik lämnar utrymme för oss att föra den regionalpolitik som vi vill föra. Skulle det uppstå något problem, kommer vi att begära särbestämmelser. I fråga om det norrländska jordbruket kommer vi att aktivt driva de svenska önskemålen om att man skall beakta de särskilda förhållandena där. Miljöfrågorna har många pekat på. Vi kommer att lyfta fram dem i EG-förhandlingarna, men de drivs nu aktivt också inom EG.

Herr talman! Jag måste säga att statsrådet Ulf Dinkelspiel gör mig mycket besviken. Hans inlägg präglades inte alls av någon noggrann analys och saklighet, utan just av fromma förhoppningar. Standardsvaret var: Blir det problem, skall vi naturligtvis se till att lösa dem -- det är därför vi skall gå med. Nu är det faktiskt så, och det vet också Ulf Dinkelspiel, att den europeiska union som Sverige efter en folkomröstning eventuellt väljer att bli medlem av är ganska färdig till sin utformning och inte har några undantag för vare sig det ena eller det andra. De länder som väljer att ansöka om medlemskap förbinder sig att arbeta för unionens långsiktiga politiska mål, inkl. ett försvarspolitiskt samarbete. Detta är inte obekant för statsrådet. Jag tycker att det är bättre att vi talar klarspråk. Förhållandena i Danmark, säger Ulf Dinkelspiel, skiljer sig inte så mycket från de svenska, och Danmark har varit medlem i 20 år. Det är riktigt, men det finns i dag inför ställningstagandet till att fortsätta medlemskapet och gå in i den ekonomiska, monetära och säkerhetspolitiska unionen en opinion mot inträdet i unionen. Den opinionen i Danmark i dag är stark och omfattar enligt de senaste opinionsundersökningarna en majoritet. Vi får se vad resultatet blir vid folkomröstningen den 2 juni. Farhågorna är många, inte minst från Danmarks kvinnor. Jag menar då inte vilka kvinnor som helst. Det är viktigt att vi i denna debatt skiljer ut det faktum att kvinnor har olika ställning i samhället. Svaga grupper, som bl.a. består av kvinnor, men inte av alla kvinnor, har i de nordiska ländernas välfärdssystem en ställning att vara rädd om och att försvara. Man oroar sig också i Danmark för att denna ställning skall försvagas. Det finns tydliga tecken på nedskärningar inom offentlig sektor när det gäller vård och omsorg och försämringar inom socialförsäkringssystemen. Det här oroar många. De vill inte ha denna bindning till den ekonomiska och monetära unionen som begränsar handlingsfriheten i att utforma en egen ekonomisk politik med andra eller högre ambitioner än vad en majoritet av den europeiska unionens finansministrar vill. Det är detta som är kärnpunkten. Ulf Dinkelspiel skyndar hastigt förbi min fråga. Kommer inte dessa punktskatter såsom momsen, skatterna på tobak och alkohol och energibeskattningen att tillsammans utgöra minskade inkomster till den svenska statskassan på 20--30 milj.kr.? Är det inte så att Sverige skall betala en årlig avgift på 11,5 miljarder kronor? Innebär inte detta inkomstbortfall för den svenska staten en realitet, där vi i dag måste besvara frågan hur vi skall göra, i stället för att hänvisa till luftiga, ekonomiska och dynamiska effekter? Jag tror inte att någon tror på det här, framför allt inte med den borgerliga regeringens oerhörda ambitioner att redan nu skära ner de sociala värlfärdssystemen med hänvisning till en harmonisering till skattenivån i Europa.
Herr talman! Den här debatten handlar mycket om den oro och tveksamhet som framför allt kvinnor känner inför ett kommande medlemskap. Oron formuleras ofta i ett antal frågor. Hur kommer det att bli med regionalpolitiken? Hur blir det med den fortsatta neutralitetspolitiken? När det gäller regionalpolitiken vill jag ha ett mer precist besked. Kommer i förhandlingarna frågan om att Sverige skall få fortsätta att föra en egen svensk regionalpolitik att vara prioriterad? Det handlar inte bara om vad Ulf Dinkelspiel kallar ''där uppe''. Det är fråga om stora områden i Bergslagen och Norrlands inland osv. Det här är en fråga som ständigt återkommer och som ställs just av kvinnor. Den andra frågan berörde statsrådet inte i svaret. Den gäller glidningarna i neutralitetspolitiken. Den frågan är angelägen för kvinnor. Frågan är djupt förankrad även hos män, men man hör den oftast formulerad av kvinnor. Vi skräms av att statsministern inte talar klartext. Det beslut riksdagen har fattat innebär att Sverige skall gå in i ett medlemskap med en fortsatt neutralitetspolitik. Men vad är det som håller på att hända? Jag måste få en kommentar till detta. Dessa frågor är viktiga. Som alla är väl medvetna om har vi en ny regering. Det är nu en borgerlig regering som förhandlar i dessa frågor. Då måste dessa frågor ställas i kammaren för att få svar.
Herr talman! Det uttrycks farhågor för att Sverige som ett litet land inte skulle kunna påverka utformningen av framtiden i EG. Men i EG växer förslagen fram i samtal och diskussioner. Det är vi i Sverige bra på. Det är vår modell att lösa problem och svåra uppgifter och att hitta modeller för att gå vidare. Det här ger oss exceptionella möjligheter att påverka den framtida utvecklingen. Det här är ett nytt sätt att arbeta för många av EG-länderna. Jag ser det som en alldeles speciell fördel för Sverige att i den här typen av framförhandlande av förslag kunna göra sig gällande. Som liberal vill jag naturligtvis vara med och påverka hur det nya Europa skall se ut. Jag vill påverka hur freden och demokratin skall säkras och hur solidariteten med de fattigare länderna i Europa och annorstädes skall utformas. Jag tror att vi i en större församling i ett större sammanhang har bättre möjligheter att vara med och påverka och lösa problem, än att göra det ensamma i Norden utan att sitta med i de viktiga diskussionerna och beslutssammanhangen. Ligestillingsrådet, sade för ett tag sedan, att om man är aktiv har man alla möjligheter att driva kvinnofrågor inom EG. Hon är helt övertygad om att Danmark inte hade fått en så radikal lagstiftning om jämställdhet om inte EG hade tvingat fram lagen. Det enda problem hon ser för tillfället är att många unga kvinnor inte är så uppmärksamma på jämställdhetsfrågorna som de borde vara. Till viss del gäller detta även Sverige. Det går att se ett avmattande intresse för jämställdhetsfrågorna. Däremot är diskussionen om kvinnornas möjligheter vid ett EG-medlemskap en viktig grund för den fortsatta jämställdhetsdiskussionen också i Sverige.
Herr talman! Det har varit en intressant debatt. Det är viktigt att vi har en framtidstro oavsett hur framtiden kommer att se ut. Vi skall vara medvetna om att vi hur det än blir kan, om vi använder de rätta medlen, påverka framtiden. Jag förutsätter att de värderingar vi har i Sverige skall få styra i framtiden. Vi avsäger oss inte den rätten om vi går med i EG. Tvärtom kan vi försöka förmedla våra kunskaper på olika områden, inte minst när det gäller kvinnornas situation, till de länder som vi skall arbeta tillsammans med. Vi har mycket att lära dem, och de har kanske också en hel del att lära oss. Jag tror att vi alla har nytta av ett sådant utbyte. Det är viktigt för framtiden att Sverige har en stark ekonomi. Det är en absolut förutsättning för att ha ett välstånd i framtiden och att ha något att fördela. I det perspektivet är det av stor betydelse att ekonomin är stark så att kvinnorna får möjlighet att förverkliga sina önskningar. Det här gäller också i högsta grad den regionalpolitik som skall drivas i framtiden. Det har inte varit utan kamp som vi har hävdat olika regioners rätt att leva i ett Sverige. Det har inte varit den lättaste kampen med den tidigare regeringen. Vi som hävdar att hela Sverige skall leva fortsätter den kampen. Vad jag har sett av EG är att de regioner som tidigare har varit svaga har fått ett lyft. Man har verkligen satsat på de svaga regionerna. Jag tror också att det är något man tänker arbeta med för framtiden. Därför kan jag med förtröstan gå in i debatten och hävda att även de regionala intressena kommer att kunna förbli starka i ett EG sammanhang. Det fanns en oro här för skatteintäkterna när det gäller alkohol och tobaksskatten. Det finns en särskild kommission som skall utreda alkoholsituationen. Kommissionen har som uppgift att finna hur dessa frågor skall hanteras i ett EG perspektiv. Flera länder hävdar redan nu, och fler länder i Europa kommer till, att alkoholskatten och höjda priser på alkohol är ett bra sätt att minska konsumtionen. Där tror jag att vi från svensk sida har mycket att lära andra länder när det gäller svensk alkoholpolitik -- som, även om det kunde ha varit bättre, har givit ett lyckat resultat. Nu gäller det att få ut informationen. Ett bra sätt att locka människor till möten är att tala om EG. Det är sällan det kommer så mycket folk som just då. Många kvinnor besöker dessa möten. Det känns bra att vi får de kontakterna där vi kan sprida en korrekt information.
Herr talman! Jag förstår att statsrådet Dinkelspiel ej bemötte mina funderingar om den ekonomiska tillväxten. Jag skulle vilja rekommendera honom och övriga i kammaren, och även åhörarna på läktaren, att studera World Watch Institut senaste årsrapport om tillståndet i världen. Första kapitlet handlar om skygglappar i avgörandets tid. Det är inte längre fråga om att lyfta fram miljön i några EG-förhandlingar. Det är fråga om att bygga ekonomin på ekologisk grund. Alla vi människor har en förmåga att förtränga. Kanske förtränger jag mindre än de flesta andra. De fakta som vi ser på miljöns område är så obehagliga och kommer att kräva så stora förändringar att det är helt naturligt att vi förtränger dem, men det är dags att vi slutar att göra det. Karin Israelsson nämnde begreppet stark ekonomi, och det gör vi politiker ofta. Vad menas egentligen med det? Hur skall man värdera vikten av en stark ekonomi i förhållande till att ozonlagret tunnas ut och att algproduktionen under ozonhålet nu har minskat med 12 %? Den enda produktion som är gratis är ju fotosyntesen och det som kan ske i de gröna cellerna. Det är grunden för näringskedjan. Om inte det fungerar hotas hela produktionen av liv i havet, och det är det vi bygger vårt liv på jorden på. Jag vill gärna ha en kommentar till de här funderingarna. Det här är en stor debatt, som vi inte blir klara med i dag, och jag vill gärna fortsätta den vid ett senare tillfälle, men jag vill nu gärna stryka under att vi måste bygga ekonomin på ekologisk grund och inte tvärtom. Eftersom jag har taletid kvar vill jag ställa ytterligare en fråga till statsrådet: Jag undrar hur han bedömer att den fria rörligheten kommer att kunna utnyttjas av kvinnorna i Europa. Som det är nu arbetar kvinnorna i EG bara till 50 % -- det är naturligtvis en genomsnittssiffra, men de flesta är placerade i hemmet, de har ansvar för barn och kanske inga språkkunskaper och mycket sällan något kapital. Kommer rörligheten inte bara att tvinga männen dit där jobben finns, så att kvinnorna och barnen blir kvar? Är inte den inre marknaden i själva verket ett typiskt manligt påhitt? Jag vill också nämna några saker för några av mina meddebattörer på den borgerliga kanten. Det var någon som sade att det i Frankrike finns dagis för 95 % av barnen över tre år. Det är egentligen inte sant. Det är bara en småbarnsskola ett par timmar om dagen, och mammorna förväntas ändå vara hemma på heltid -- de skall både hämta och lämna barnen. Skolbarnen har ju inte ens skollunch, och de barn som är i någon form av barnomsorg får ändå gå hem mitt på dagen för att det är lunch.
Herr talman! Hade jag enbart hört statsrådets svar hade jag tyckt att det var ganska vagt och oklart. När jag dessutom fick höra företrädare för regeringspartierna gå in i debatten blev jag mer oroad. Ylva Annerstedt talade om att tjänstesektorn växer och utvecklas i Europa, och det är riktigt att den gör. Det har den ju redan gjort i Sverige -- det är därför det är så vanskligt för oss att göra den jämförelsen. Vi är ju mitt i vår pensionspuckel, som man väntar på i Europa, vi har en relativt utbyggd barnomsorg, och det förutsätter också den höga förvärvsfrekvensen -- inte ens borgerliga företrädare kan väl hävda att det inte finns ett samband mellan barnomsorg och kvinnlig förvärvsfrekvens? Som Ylva Annerstedt själv sade är man i många EG-länder i början av en utveckling som vi faktiskt har passerat. Ännu mer förskräckt blev jag när jag hörde Karin Israelsson tala om att vi skall lyfta kvinnan som biologisk varelse. Skall männen också lyftas som biologiska varelser, eller är de möjligen mindre biologiska än vi? Jag vet att det inte är Karin Israelsson som jag skall polemisera med, men jag hade hoppats att vi hade kommit litet längre än så från kyrkomötet i Nicaea, där man fastställde att kvinnan har en själ. Jag känner mig ändå föranlåten att ställa de här frågorna till regeringen: Har regeringen den klara och entydiga ambitionen att den kvinnliga förvärvsfrekvensen skall upprätthållas och utvecklas i Sverige eller tänker man sig något annat? Och har regeringen ambitionen att den svenska välfärden skall bibehållas och utvecklas? Om man är mån om regeringens trovärdighet är det bra om man ger klara signaler på det här området och även på skatteområdet, där debatten ju också har blivit vag. Jag tror att det är dags att klargöra: Vad är EG och vad är moderatpolitik i skattesänkningsdiskussionen? Till slut vill jag säga att jag tycker att det var trevligt att statsrådet ansåg att jag kom med ett bra uppslag när jag talade om att man också måste tala om alternativen till EG och hur det kan tänkas se ut om vi inte blir medlemmar. Men jag kan inte låta bli att tycka att det är litet märkligt om regeringen inte förut har tänkt på det. Jag är väl medveten om att man inte kan sätta upp två boxar och säga: Så här blir det med EG, och så här blir det utan EG. Jag förstår att det inte är så enkelt, men jag tror att debatten skulle vinna åtskilligt på att vi åtminstone försökte att klargöra vad olika handlingslinjer skulle få för resultat.

Herr talman! Jag vill säga att jag tycker att det här är en bra och nyanserad debatt. Men jag vill göra ett tillägg -- jag vänder mig då till den debattör som talade om daghemmen. Danskarna, som har varit med ett tag och har erfarenhet av EG, framhåller ofta hur viktigt det är att inse att det fungerar på olika sätt i olika länder. Det var just det jag tog upp i mitt inlägg. Självfallet är det inte svenska daghem -- jag har aldrig hävdat att det finns svenska daghem i något annat land. Det jag sade var för övrigt ett citat ur Kommunförbundets tidning. Det är viktigt att inse att det är olika. Vi bygger ju väldigt mycket på daghem -- andra länder har daghemmen som en del. I Frankrike har man ett vårdnadsbidrag, i många länder har man en avdragsrätt för barntillsyn. Inom EG finns en kombination av olika system, och det gäller att vara öppen för de olikheter som finns och inte bara tänka i svenska termer. Det tror jag faktiskt kommer att bli viktigt i framtiden. Det här hänger också ihop med den uppgift som statsrådet har framför sig och som inte är särskilt lätt, nämligen att beskriva den dynamiska processen. Bland det viktigaste tror jag är att försöka att på något sätt illustrera just de olika processerna och effekterna av de båda alternativen -- att vara med i EG och att hamna utanför.

Herr talman! Gudrun Schyman viftade i sitt inlägg helt enkelt bort alla argument om tillväxt och samband mellan tillväxt, en stark ekonomi och möjligheterna att föra en aktiv jämställdhetspolitik. Hon sade sig vara besviken -- det förvånar mig inte. Jag hade inte väntat mig ett instämmande från Gudrun Schymans sida. Kanske beror hennes svårigheter att förstå tillväxtargumentet och ta det till vara på att hon bekänner sig till ekonomiska modeller som historiskt sett inte har kunnat producera tillväxt, och då har man en begränsad eller kanske minskande kaka att fördela. Det har vi försökt i Sverige på senare år -- det visar svårigheterna. Att klara våra pensioner, att klara barnomsorgen, att klara sjukvården och att klara jämställdheten utan att ha tillväxt i ekonomin är inte möjligt eller väldigt svårt. Kristina Svensson bad om ett förtydligande i fråga om regionalpolitiken, för att undvika varje missförstånd. Mitt svar på frågan om vi skall föra en aktiv regionalpolitik i EG och bevaka de frågorna vid förhandlingarna är ja. När det gäller miljöpolitiken framhöll jag redan i mitt första inlägg att detta är frågor som vi kommer att lyfta fram i förhandlingarna på samma sätt som vi har lyft fram dem i EES-förhandlingarna, och på de punkter där den svenska nivån ligger lägre har vi utverkat särordningar. Att vi skall bevaka miljöfrågorna genomsyrar hela regeringsförklaringen från den 4 oktober -- vi håller nu på att omsätta den i praktisk politik. Frågan har ställts om vårt agerande när det gäller säkerhetspolitiken. Vi har klart sagt att i den situation som vi befinner oss i finns den hårda kärnan i säkerhetspolitiken kvar, att Sverige icke kommer att delta i en militärallians -- vi kommer att själva svara för vårt eget försvar. Men samtidigt -- Charlotte Cederschiöld eller om det var Ylva Annerstedt var inne på detta -- är hela grundtanken bakom EG-samarbetet att bygga ett närmare samarbete mellan Europas stater för att undvika framtida krig, för att undvika att våra söner och våra döttrar måste gå ut i krig. Nu har den här visionen förverkligats i det västeuropeiska sammanhanget -- i dag är krigsrisken noll därvidlag. Nu måste vi bygga vidare, skapa ett alleuropeiskt samarbete för att undvika framtida krig. Det är den bästa garantin. Och bygger vi en europeisk säkerhetsordning -- ja, då är det naturligt att vi medverkar exempelvis i fredsbevarande styrkor. WEU kommer att spela en roll i det här sammanhanget. Att EG utvecklar en försvarsdimension är från min synpunkt naturligt, och i framtiden kan frågan resas -- den kan komma att aktualiseras 1996--98 -- om något slags anknytning till exempelvis WEU. Löneskillnaderna har anförts som exempel i debatten. Det har sagts att löneskillnaderna ökat under de senaste åren. Ja, men det kan ju inte bero på EG-medlemskap eller ens på ett EES-avtal -- vi har inte varit med under den aktuella tiden. Men de här frågorna måste bevakas. Det finns en särskild utredning tillsatt, med Ingemar Mundebo som ordförande, som skall studera just dessa frågor. Lena Klevenås reste frågan om den fria rörligheten inom EG. Den kommer -- därom är jag helt övertygad -- att utnyttjas av både män och kvinnor. Det må gälla att söka arbete, forska, studera, praktisera eller bosätta sig utomlands. Detta är en frihet som vi alla kommer att få del av. Jag svarade inte tidigare på frågan om vår förhandlingsdelegation. Vi tittade i siffrorna för de arbetsgrupper och referensgrupper som är aktuella i sammanhanget. Vi konstaterade att det är ca 150 kvinnor av totalt 600 personer som är engagerade i det här arbetet. Det är en låg siffra. Vår ambition bör vara högre, och min ambition är också att vi skall komma högre. Alternativet till EG: Förvisso har det diskuterats, men jag tror att det finns anledning att belysa det ytterligare, för det är just när vi kommer fram till att konstatera att alternativet är stora problem i såväl det ena, det andra som det tredje avseendet som argumenten för EG framstår som än starkare. Till slut, herr talman: Jag delar uppfattningen att det här har varit en bra debatt. Jag tycker att den har belyst många viktiga frågor, många olika aspekter av problemet. Jag kan försäkra att jag kommer att engagera mig i arbetet att föra den här debatten vidare i EG-sammanhanget.

Herr talman! Den här debatten är ju inte slut, vare sig för i dag eller för framtiden. Vi kommer nog att få anledning att prata mycket om de här frågorna. Det är inte så, Ulf Dinkelspiel, att jag viftar bort några frågor. Tvärtom ställde jag mycket konkreta frågor till den minister som har ansvaret för EG frågorna: Hur skall vi betala EG-notan? Vad gör den svenska regeringen när det fattas mellan 30 och 40 miljarder kronor per år i den svenska statskassan? På vilket sätt har man tänkt komma till rätta med detta? Hur kan det gå att kombinera de minskade statsinkomsterna med minskat skattetryck, med en låg inflation, med bibehållet Norrlandsstöd? Detta utan att kvinnorna skall gå tillbaka till spisen. Det var mina mycket konkreta frågor, och jag hade hoppats på ett mycket konkret svar. Jag förmodar att ni måste ställa er dessa frågor i regeringskansliet; jag antar att ni inte där kan tala med varandra på samma sätt som i denna kammare och säga: Ja, men detta projekt leder ju till ekonomisk tillväxt -- således kommer allt att lösa sig. Jag hoppas att ni inte för sådana luftiga resonemang i regeringskansliet, för då vore det faktiskt inte mycket bevänt med tankemödan, måste jag säga. Självklart, Ulf Dinkelspiel, tar inte jag till mig de ekonomiska tillväxtmodeller som enligt vad jag ser framför mig leder till ökade klyftor mellan fattig och rik, ökade klyftor mellan makthavare och maktlösa, ökad rovdrift på människor och miljö i Sverige, i Västeuropa, i hela Europa och i hela världen. Denna mycket traditionlla tillväxtfilosofi, som det kapitalistiska systemet bygger på, är inte den ekonomiska modell som löser de stora problem som världen står inför i dag. Det framstår nu än mer i sin prydno i och med utvecklingen i Öst och Centraleuropa. Nu äntligen är det möjligt att diskutera: Vad är en ekonomisk politik som är ekologiskt hållbar i ett globalt perspektiv? Det är den stora utmaningen, Ulf Dinkelspiel, och det är denna utmaning som Vänsterpartiet har gett sig i kast med nu, när vi utformar vår politik. Detta tycker jag är ett mycket anständigt politiskt mål, som jag önskar att också den sittande regeringen skulle sträva mot. Helt hastigt några ord om säkerhetspolitiken. Ulf Dinkelspiel vet att Maastricht-mötet innebär formandet av en europeisk union för ett säkerhetsoch försvarspolitiskt samarbete med målet att skapa en gemensam armé. Det handlar inte bara, Ulf Dinkespiel, om fredsstyrkor -- det handlar om insatsstyrkor, det handlar om invasionsstyrkor, det handlar om styrkor som skall försvara den västeuropeiska unionens intressen världen över. Och det tror inte jag att en majoritet av det svenska folket vill vara med om.
Herr talman! När det gäller mina frågor tycker jag att vi har fått ett klart och uttömmande svar beträffande regionalpolitiken. Jag tänker inte kommentera Karin Israelssons synpunkter -- dessa har jag inte tid att gå in på nu, utan jag får göra det vid ett annat tillfälle. Om neutralitetspolitiken och säkerhetspolitiken säger Ulf Dinkelspiel så här: I framtiden kan något slags anknytning till WEU bli tänkbar. Jag noterar de orden. Detta är för mig mycket skrämmande, för WEU kommer ju att vara den organisation där man lägger säkerhetspolitiken, den gemensamma försvarspolitiken, inom EG. Vi socialdemokrater har intagit en klar ståndpunkt: det gäller en ansökan med bibehållen neutralitetspolitik. Detta betyder också att vi står utanför WEU, att vi inte diskuterar någon ansökan om medlemskap i WEU. EG är förvisso ingen statisk organisation, utan det är väsentligt att vi följer och analyserar konsekvenserna även fortsättningsvis av den svenska anknytningen, och jag tycker också att vi fått bekräftat här att så kommer att ske. Många har talat om att oron när det gäller ett medlemskap i väldigt stor usträckning uttrycks bland kvinnor. Vid alla de kurser, seminarier, studiecirklar osv. ute i landet som vi deltagit i är det väldigt många kvinnor som är med. Jag blir nästan rädd ibland. Det verkar som om frågan om EG medlemskapet till slut nästan blir en kvinnofråga. Så får det naturligtvis inte vara, utan det skall föras en diskussion som rör alla grupper i samhället. Jag vill också tacka för den här debatten. Den har varit bra och belysande och spänt över ett väldigt vitt fält. Jag hoppas självklart att vi återkommer i de här frågorna.
Herr talman! Det räcker inte, Ulf Dinkelspiel, med att lyfta fram miljöfrågorna i förhandlingarna. Inte heller räcker det med deklarationer i regeringsförklaringen. Inte ens den gröna bilagan i budgeten kan kompensera bristen på handlingskraft på det här området. Den gamla socialdemokratiska regeringen drev miljöfrågorna med större kraft. Jag är nyvald i riksdagen, men jag har hört berättas att i det jordbruksutskott, där jag sitter, hade man så mycket att göra att många frågor fick placeras i andra utskott, därför att man presterade betänkanden och förslag i sådan mängd på miljöområdet. Nu har vi nästan ingenting att göra i det här utskottet. Om man jämför den bristande handlingskraften på miljöområdet med vad regeringen har lyckats åstadkomma på det ekonomiska området blir man orolig. Det är uppenbarligen så att de ekonomiska frågorna är betydligt viktigare för den nuvarande borgerliga regeringen. Och jag skall väl erkänna att det tyvärr var så även när det gällde min gamla socialdemokratiska regering. Det hindrar mig ändå inte från att framföra kritik och säga att vi borde ändra på detta -- vi borde ha en ekonomisk politik som grundar sig på ekologi. Det finns ingen annan hållbar utveckling.
Herr talman! Alternativet är faktiskt att vi måste vara dubbelt så duktiga som vi är i dag om vi skall klara att stå utanför EG. Jag undrar hur Gudrun Schyman har tänkt sig att vi skall klara tillväxtförlusten. Hon talar bara om att tillväxten är negativ, men vad vi befinner oss i i dag, när vi står utanför EG, är en årlig tillväxtförlust -- det gäller i varje fall för det här året -- på över 1 %, vilket lär motsvara 15 miljarder. Jag tycker nog att det vore bra om vänstern funderade litet mer på hur man skall klara dessa tillväxtförluster och de allvarliga effekter som de nu, när vi står utanför EG, kan få på vår sociala välfärd. Jag tror också att detta är en fråga som kommer att bli mycket aktuell för svenska folket i EG-debatten. Den delen av debatten kommer att bli viktigare. Jag tycker att man känner att den här debatten har gått in i ett nytt skede. Den är nu litet annorlunda än vad den har varit tidigare. Jag menar att den har blivit mer nyanserad och att vänsterns argumentation också på något sätt har gått i stå. Ett faktum är ju att det just nu för kvinnor i hela Europa skapas bättre förhållanden än de någonsin har haft tidigare i historien.

Herr talman! Först något kort om sambandet mellan tillväxt och välfärd och möjligheterna att betala ett EG-medlemskap. En ökning av den svenska bruttonationalprodukten med 1 % betyder alltså mer än hela det svenska bidraget till EG när vi blir medlemmar. En tillväxt på 1 % betyder att vi skapar en kaka som är 15 miljarder kronor större och som kan fördelas mellan offentlig och privat sektor. En tillväxt på 1 % skapar ökat utrymme för oss att också föra en ansvarsfull socialpolitik. Herr talman! Jag har redan kommenterat debatten i sin helhet. Jag delar den uppfattning som har framhållits av flera talare, att det på många håll finns en osäkerhet, en äkta osäkerhet, om vad EG innebär. Det är ganska naturligt. Den här debatten har tidigare inte förts i så nyanserade termer som man kanske hade velat önska. Det har varit mycket av en steril ja och nejdebatt. Nu börjar vi alltmer få en sakorienterad debatt. Det är bra. På det sättet ökar intresset också för att tränga in i sakfrågorna. Vi och andra skall också på olika sätt försöka tillgodose behovet av information på det här området. Samtidigt tror jag att man skall ha klart för sig att det inte går att totalt undanröja osäkerheten. Osäkerhet kommer alltid att finnas i alla livets skeden och i allt vårt handlande. Om vi inte skulle handla därför att vi var osäkra, skulle vi hemfalla åt evig passivitet. Nej, vi måste sträva efter att så långt det är möjligt och så gott det är möjligt sätta oss in i dessa frågor. Vi måste se till våra möjligheter att genom ett internationellt samarbete öka förutsättningarna för vår egen välfärd men också se till möjligheterna att kombinera detta med en aktiv nationell politik på olika områden, i det här fallet också på jämställdhetsområdet. Genom en aktiv internationell politik, genom internationell samverkan och genom ett medlemskap i EG medverkar vi också i en process som ger oss bättre möjligheter att slå vakt om det vi har byggt upp i Sverige och bygga vidare på det.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat finansministern hur den föreslagna nedskärningen av statsbidraget till komvux kan motiveras mänskligt och samhällsekonomiskt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Det kan inte ha undgått Gudrun Schyman att det samhällsekonomiska läget är mycket kärvt och kräver kraftiga besparingar. Den föreslagna neddragningen med 350 milj.kr. på statsbidraget till kommunernas skolverksamhet var en del i sparmålet om 15 miljarder kronor i regeringens budgetarbete. Sektorsbidraget till skolan omfattar nästan 30 miljarder kronor. Det beräknas skolformsvis enligt tre olika modeller -- en för grundskolan, en för gymnasieskolan och en för vuxenutbildningen --, men utbetalningen sker som ett gemensamt belopp till kommunen. Eftersom regeringen vill prioritera ungdomsutbildningen föreslogs att reduceringen görs på vuxenutbildningens beräkningsmodell. Sektorsbidraget får användas fritt av kommunerna för de tre angivna delarna av skolväsendet. Detta är säkert redan bekant för Gudrun Schyman. Jag redogjorde för dessa förhållanden för riksdagen även i slutet av januari med anledning av en fråga från Ingvar Johnsson. Det blir alltså kommunala beslut som avgör hur en besparing tas ut lokalt. Kommunen kan också välja att behålla undervisningen på nuvarande nivå och finansiera med kommunala medel. Därmed blir det till slut helt en kommunal prioritering som avgör vad som händer. Vi vet att kommunernas prioriteringar är högst varierande, bl.a. beroende på arbetsmarknadssituationen.